Fru talman! Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att verka för att Naturvårdsverket erhåller resurser så att verket inte ska behöva avstå från yttranden i ärenden på grund av resursbrist. I budgetpropositionen från regeringen anges anslag för myndigheternas verksamhet och deras myndighetsutövning. Regeringen föreslår där en tilldelning av medel på anslaget för det kommande året samt beräknar medel för de två nästkommande åren. Utifrån tilldelat och beräknat anslag ansvarar sedan myndigheten, i det här fallet Naturvårdsverket, för att fördela och prioritera för sin verksamhet. Naturvårdsverkets förvaltningsanslag har i likhet med andra myndigheters anslag på sedvanligt sätt pris och löneomräknats årligen. Regeringen har, precis som Mats Pertoft anger, i regleringsbrev till Naturvårdsverket pekat på behovet av att Naturvårdsverket hanterar yttranden i ärenden när det gäller prövningar enligt miljöbalken - detta för att tidigt i processen underlätta, förkorta och effektivisera domstolarnas och andra myndigheters planering och ärendehandläggning. Jag vill understryka att det är självklart att Naturvårdsverket ska yttra sig i ärenden när det gäller prövningar enligt miljöbalken. Regeringen arbetar bland annat med en ändring av Naturvårdsverkets instruktion, och där finns ambitioner att reglera denna viktiga uppgift för Naturvårdsverket. Jag anser att det åligger Naturvårdsverket att utifrån de diskussioner som förs mellan regering och departement samt myndighetens ledning fördela de resurser som tilldelats verksamheten så att myndighetens uppgifter kan bedrivas på ett fullgott sätt.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag tolkar svaret som att vi är överens om Naturvårdsverkets uppdrag. Jag blir ändå lite förvånad att ministern väljer att inte riktigt svara på min fråga. Det här handlar inte om vilken anläggning eller byggnation som helst. När jag har försökt hitta en hamnutbyggnad i samma storlek har jag inte funnit något liknande sedan Karlskrona anlades på 1600-talet. Så stor är Norvikshamnen och det som byggs där. Det är också anmärkningsvärt att såväl Miljödomstolen som Kammarkollegiet och Fiskeriverket vid ett flertal tillfällen efterlyst Naturvårdsverkets yttrande i denna fråga men att Naturvårdsverket ändå svarar på frågan varför man inte lämnar ett yttrande att man inte har resurser. Vad är det för konstiga prioriteringar man gör? Nu vet jag ju inte vad man har prioriterat mellan, men det här är ändå ganska allvarligt. Jag efterfrågar inte någon sorts ministerstyre här, men jag måste ändå påpeka: Om det inte kommer in något vettigt yttrande från Naturvårdsverket i denna fråga innebär det alltså att Sveriges myndighet som ska granska det här ur miljöhänseende inte yttrar sig i en så stor fråga. Det ser jag väldigt allvarligt på. Någonting måste ju hända. Någon måste ta ansvar för denna fråga. Jag kan passa på att påpeka att nu på torsdag den 10 december kommer Miljödomstolen att lämna sitt domslut. Med all sannolikhet kommer det att överklagas. Det finns alltför många parter i denna fråga som inte kommer att vara nöjda med domslutet, vad det än må bli. Då vore det väldigt lämpligt om Naturvårdsverket till andra omgången kunde komma med ett yttrande. Det saknas helt enkelt en miljösyn på detta. Det är inte rätt att Kammarkollegiet, Fiskeriverket eller någon annan ska ta den roll som Naturvårdsverket har. Jag efterlyser då: Vad kan ministern tänka sig att göra för att se till att detta går rätt till? Någonting har ju gått snett i denna fråga. Någonting har gått så snett att vi inte har ett yttrande i den största hamninvesteringen i mannaminne från den statliga myndighet som ska bevaka miljöfrågorna. Det är en miljöfråga som det handlar om i stora delar. Min fråga till ministern är återigen: Vad göra?
Fru talman! Först är vi helt överens om att ärendet som gäller storhamnen Norvik i Nynäshamns kommun är ett väldigt stort ärende. Men precis som Mats Pertoft säger är det ett ärende som avgörs av Miljödomstolen, och därför ska jag över huvud taget inte uttala mig om det. Men jag kan utan vidare säga att jag tycker att det är anmärkningsvärt när man från myndigheten - om jag nu inte uttalar mig om ett särskilt ärende - Naturvårdsverket inte yttrar sig i stora och viktiga ärenden. Jag konstaterar att uppdraget till Naturvårdsverket bland annat är att yttra sig i ärenden när det gäller prövningar enligt miljöbalken, precis som jag säger i svaret. Jag kan också konstatera att det är helt uppenbart att anslaget för förvaltningsuppgifter på Naturvårdsverket hela tiden har räknats upp och aldrig har varit högre än vad det är i dag. Det har dessutom hela tiden anpassats efter de uppgifter som ligger på verket. Det fungerar så att om det läggs till nya stora uppgifter får man ökat anslag, och om det flyttas uppgifter från förvaltningsansvaret minskar anslaget för just förvaltningsfrågor i motsvarande grad. Jag kan bara säga, så att det blir helt tydligt mellan oss, att jag har jämfört med den förra mandatperioden. Med de löne och prisuppräkningar som har gjorts är det klart att anslaget har varit högre under den nuvarande regeringens tid. Men likväl tycker jag inte heller att den förra regeringen gav för små anslag till Naturvårdsverket. Det är helt enkelt så att myndigheten ska klara av den här typen av uppgifter - det hävdar jag fortfarande utan att lägga mig i det enskilda yttrandet. Det är inte en anslagsfråga, som det kanske låter på interpellationen. Jag kan också tänka mig att om jag som tjänsteman blev uppringd av Miljöpartiets gruppledare i Nynäshamn och blev tillfrågad varför jag inte hade svarat skulle jag kanske också ha hänvisat till något sådant som det som nu uppenbarligen har skett. Men det är inte det vi ska föra debatten om i riksdagen nu. Myndigheten har en uppgift, och jag är övertygad om att myndigheten också kommer att klara att ta sitt ansvar och utföra sitt uppdrag.
Fru talman! Det är väldigt trevligt att ministern är övertygad om att myndigheten kommer att fullgöra sitt uppdrag. Men så har ju inte skett. Myndigheten har inte fullgjort sitt uppdrag. Myndigheten har inte lämnat ett yttrande, trots flerfaldiga påpekanden. Vi kan naturligtvis inte diskutera vad en enskild handläggare anger för skäl, men den enskilde handläggaren anger resursbrist och ingenting annat. Ska vi bara stå här och titta på? Ska ministern, som har ett övergripande ansvar för miljöfrågor i Sverige, bara stå och titta på medan en miljödomstolsprocess rullar på, i en jätteinvestering som väldigt mycket kommer att påverka miljön i hela Östersjön, och inte göra någonting för att alla väntar på Godot eller alla väntar på att någonting ska hända men ingen gör någonting? Det kan väl inte vara fallet. Det är ändå ministern som har detta ansvar. Jag bryr mig inte om vad skälet må vara - det kan vara resursbrist, och det kan vara konstigheter som jag inte har någon aning om. Men det är ändå ministern som har ett övergripande ansvar i denna fråga. Jag undrar: Vad tänker ministern göra för att det ska bli rätsida på det här, så att Miljödomstolen får de underlag man begär? Domstolen kan inte tvinga Naturvårdsverket att ta fram ett yttrande. Ministern sade nyss att han var övertygad om att myndigheten kommer att fullgöra sin uppgift. Jag hoppas verkligen det. Men vad finns det för skäl för att man nu plötsligt skulle vakna och göra detta? Kan ministern utveckla det på något sätt?
Fru talman! Jag tycker att Mats Pertoft hade rätt när han i det första inlägget pekade på hur viktigt det är att myndigheten Naturvårdsverket yttrar sig i stora miljöbalksärenden. Jag tycker också att det var riktigt när han påpekade att det är viktigt att man inom ramen för de resurser man har klarar av sitt uppdrag. Däremot tycker jag att Mats Pertoft halkar helt snett när han säger att ministern som är ansvarig väl inte kan titta på när domstolsprocessen pågår. Det är precis vad jag ska göra. Enligt regeringsformen ska jag absolut inte ingripa i en domstolsprocess. Om jag i det läget hade pekat finger åt myndigheten och sagt vad den ska yttra sig om och inte yttra sig om skulle jag ha gjort direkt fel. Det ska vara helt klart och tydligt. Sedan säger Mats Pertoft att vi naturligtvis inte ska hänga upp oss på vad en enskild tjänsteman har sagt. Men sedan är det precis det han gör när han hänvisar till just denne tjänsteman och hävdar att det är resursbrist eller att det skulle kunna vara, som han uttrycker det, andra konstiga skäl. Men sådan är inte riksdagens uppgift att övervaka regeringen. Jag har att ta ansvar för mina myndigheter, och det gör jag. Jag sköter också myndighetsdialogen med dem. Men det gör jag inte här i riksdagen. Däremot är jag tydlig i riksdagen: Ja, Naturvårdsverket har en viktig uppgift. De ska yttra sig i ärenden när det gäller prövningar enligt miljöbalken - det är en självklarhet. Det framgår också av Naturvårdsverkets instruktion, som vi nu förtydligar. Vi för också en dialog med Naturvårdsverket så att Naturvårdsverket ska klara av sina viktiga uppgifter inom de resursramar som myndigheten har.
Fru talman! Nu tror jag inte att jag sade att jag förväntar mig att ministern skulle ingripa i en domstolsprocess, däremot att någon måste se till att Naturvårdsverket fullgör sin uppgift. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att någon borde ingripa i en domstolsprocess - det hoppas jag att domstolen sköter helt själv. Däremot har domstolarna efterfrågat Naturvårdsverkets yttrande, och de har trots flertalet efterfrågningar inte efterkommit detta. Vad det handlar om är helt enkelt att jag är orolig över att Naturvårdsverket i detta fall inte fullgör sin uppgift.

Kan jag tolka det välvilligt på det sättet? Det är min fråga till ministern.
Fru talman! Det har helt klart i den här debatten framkommit att Naturvårdsverket har ett större anslag för förvaltningen än någonsin. Det är helt enkelt därför att det är ett anslag som räknas upp med priser och löner och med de uppgifter som man har. Dessutom är det helt klart, och har varit sedan tidigare, att Naturvårdsverket har ett viktigt uppdrag att hantera yttranden i ärenden när det gäller prövningen enligt miljöbalken. Regeringen har påpekat det tydligt i regleringsbrevet till Naturvårdsverket. Nu kommer vi att förtydliga instruktionen. Där kommer de viktiga uppgifterna för Naturvårdsverket att framgå, även uppgiften att yttra sig i ärenden när det gäller prövningar enligt miljöbalken framgår. Jag är övertygad om att Naturvårdsverket kommer att klara den viktiga uppgiften. Det är ett mycket kompetent Naturvårdsverk vi har med en mycket kompetent ledning. Vi för en klar dialog med Naturvårdsverket, precis som en departementsledning ska göra.